Herr talman! Sylvia Lindgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte privata ekonomiska intressen ska ta överhanden i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Jag vill börja med att säga att ekonomiska intressen och lönsamma företag inte står i motsatsförhållande till god arbetsmiljö. Tvärtom är det så att god arbetsmiljö stärker lönsamhet och utveckling och är en konkurrensfaktor. Det finns forskningsbelägg som visar att lönsamma företag har god arbetsmiljö och att företag med god arbetsmiljö är lönsamma. På kort sikt kan företag kanske spara pengar genom att ha låga ambitioner för arbetsmiljö, men vi har ett regelverk som säkerställer att tillräcklig skyddsnivå för anställda upprätthålls. Inom Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete utförs fler inspektioner per inspektör än tidigare, vilket visar på en ökad effektivitet. Antalet krav i tillsynsbesluten har också ökat vilket tyder på att verkets arbete med urvalsmetoder för att identifiera de mest riskfyllda arbetsställena har gett resultat. För att öka inspektörernas närvaro på arbetsplatserna ser verket över hela inspektionsprocessen. Sylvia Lindgren inleder sin interpellation med att påpeka att arbetsmarknaden är under ständig förändring. Vi måste inte bara förhålla oss till förändringarna utan vara med och driva utvecklingen inom arbetsmiljön. För att möjliggöra detta har regeringen gjort omprioriteringar. Nya satsningar har gjorts inom arbetsmiljöområdet. I budgetpropositionen för 2010 gjordes en satsning om totalt 24 miljoner kronor under åren 2010-2012 för att Arbetsmiljöverket i ett pilotprojekt ska genomföra en försöksverksamhet och prova en kompletterande tillsynsmetod för att nå fler arbetsplatser. Därutöver gjordes en nivåhöjning där anslaget för Arbetsmiljöverket ökas successivt under perioden 2009-2011 för att bland annat ta fram och sprida ny kunskap. Tillskottet innebär en sammanlagd nivåhöjning av anslaget med 57 miljoner kronor från och med 2011. Sylvia Lindgren tar också upp det arbete med regelförenkling som pågår inom EU som ett hot mot hälsa och säkerhet på svenska arbetsplatser. På arbetsmiljöområdet är de flesta av de administrativa kostnaderna för företagen kopplade till EU-regler, exempelvis om hur maskiner ska utformas. Det är därför positivt att kommissionen har tagit fram idéer för förenklingar. Förslagen syftar ytterst till att ge bättre förutsättningar för företagande och sysselsättning. Flertalet av de åtgärder som föreslås av kommissionen på arbetsmiljöområdet handlar om hur man kan ge information och råd till företag, så att de får hjälp att tillämpa gällande regler enkelt och effektivt. Därutöver tar kommissionen upp en förändring rörande skriftlig riskanalys i små företag som utför arbeten med små risker. Regeringens uppfattning är att det inte ska göras förändringar som leder till att effekterna av regler för att säkra arbetsmiljön tunnas ut. Oavsett om arbetet med att vidareutveckla arbetsmiljöområdet bedrivs nationellt eller på EU-nivå så både kan och ska det bedrivas utan att det leder till lägre skyddsnivåer och ökade risker för anställda. God arbetsmiljö bidrar till både konkurrenskraft och lönsamhet, något motsatsförhållande finns således inte.
Herr talman! Tack för svaret, arbetsmarknadsministern! Svaret visar att vi har en hel del olika uppfattningar om de här frågorna. Redan i andra stycket säger Sven Otto Littorin att "ekonomiska intressen och lönsamma företag inte står i motsatsförhållande till god arbetsmiljö". Det är för mig, herr talman, ett önsketänkande. Jag skulle önska att det var så. Vad jag förstår håller inte Sven Otto Littorin med mig när jag påstår att arbetsgivarsidan splittras upp alltmer. Arbetsplatserna blir ofta allt mindre. Antalet underleverantörer blir allt fler. Det är inte unikt med arbetstagare som hyrs in för projekt eller tillfällig arbetsbelastning. Det har vi talat om förut här i dag. Det försvårar också det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Lägg därtill att visstidsanställningarna ökar och att gruppen som inte kan göra sig förstådd på arbetsplatser accelererar. Detta sammantaget innebär naturligtvis stora påfrestningar på det funktionsdugliga och systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett bekymmer. Man känner sig inte hemma på jobbet. Man är bara där tillfälligt och ingår inte i organisationen och det dagliga arbetet. Det är ett bekymmer i påverkan där arbetsmiljön har en stor betydelse. I nästa stycke säger ministern: "Vi har ett regelverk som säkerställer att tillräcklig skyddsnivå för anställda upprätthålls." Där reagerar jag också. I gårdagens Svenska Dagbladet står det med feta rubriker: Olyckorna blir fler på arbetsplatserna. Efter flera år med färre arbetsplatsolyckor märks nu ett trendbrott. Vårens dystra facit, där bland annat två personer avled bara i förra veckan, visar en ökning på 11 procent. En byggnadsarbetare i Kallhäll får en tre ton tung vägg över sig och avlider av sina skador. En chaufför blir överkörd av en truck i Västerås. En underhållsarbetare vid kärnkraftverket i Oskarshamn omkommer vid en olycka i en turbinhall. En anställd blir påkörd och dödad av ett tåg i tunnelbanan här i Stockholm. Dödsolyckan vid LKAB i maj är ytterligare ett tragiskt exempel samt en chaufför som blev fastklämd nu i söndags, tror jag det var. Vi ser i pressen i dag att det i går var en kvinna som omkom när hon skulle se över en lastbil och en balk föll över henne, och även ytterligare en person blev skadad. Under 2008 inträffade 100 000 arbetsolyckor med efterföljande sjukfrånvaro. Flest olyckor anmäls av unga män. Bland kvinnor är det kvinnor över 55 år som drabbas mest. Där är det belastningsskadorna som ökar. Stressfaktorn har naturligtvis här en stor betydelse i många av fallen och den otydliga arbetsorganisationen. Menar verkligen Sven Otto Littorin det han skriver i svaret att "vi har ett regelverk som säkerställer att tillräcklig skyddsnivå för anställda upprätthålls"? Det är min konkreta fråga, herr talman.
Herr talman! Svaret på den konkreta frågan är ja. Arbetsplatsolyckorna har minskat kraftigt sedan 2004. Dödsolyckorna har minskat kraftigt sedan 2004, och de arbetsplatsrelaterade sjukdomarna likaså. I maj i år har 19 personer omkommit på sina arbeten. Samma siffra förra året var 24, och året dessförinnan 31. Självklart är det så att ingen ska behöva gå till jobbet och riskera att skadas eller avlida på jobbet. Det vet jag att Sylvia Lindgren och jag är helt överens om. Det är alldeles självklart att det ska vara på det sättet. Därför är det bra när statistiken går åt rätt håll. Är det så att den statistik vi nu ser under några tidiga månader håller sig året ut är det oroväckande. Då finns det anledning att titta över det och se vad det beror på. Vi gjorde en sådan sak förra året när vi gav i uppdrag till Arbetsmiljöverket att titta på de största riskbranscherna. Det handlar framför allt om jord och skogsbruk och byggindustrin. Det finns många arbetsplatser där man jobbar ensam. Det är inte sällan äldre män inom jord och skogsbruk som tar lite för stora risker och inte riktigt tänker igenom vilka konsekvenser det kan få. Därför var det bra att vi till exempel genomförde byggplatsdirektivet i svensk lagstiftning som tydliggör att byggherren har hela ansvaret. Därför är det bra att bemanningsföretagsanställda, till exempel, omfattas av precis samma regler som de andra som är anställda direkt av företaget när det gäller skyddsombud och arbetsmiljöregler i övrigt. Därför är det bra att vi tillsammans med Jordbruksdepartementet har gjort en ordentlig informationssatsning till de ensamarbetande jordbrukarna på samma tema. Därför är det bra att vi också nu via våra ambassader ökar informationen till dem som söker arbets och uppehållstillstånd i Sverige för att på det sättet informera om vilka regler som gäller och vart man kan vända sig om man har problem. Om vi återgår till interpellationen är det klart att det finns exempel på arbetsgivare som vill gå genvägar. De struntar i arbetsmiljön och tror att det är genvägen till ett bättre fungerande arbetsliv eller högre vinster, snarare. Det är ett oerhört kortsiktigt sätt att se på saken. Vad jag försökte säga förut är att egentligen all forskning visar att det faktiskt är det omvända förhållandet, det vill säga att företag som erbjuder god arbetsmiljö uppvisar högre vinster än andra företag. Högre vinster visar också, omvänt, de företag som tar arbetsmiljön på allvar. Det är kanske förknippat med en initial kostnad att göra på det sättet. Därför tror jag att det blir så oerhört viktigt att försöka hitta nya vägar fram när det gäller arbetsmiljön. Man ska försöka bli bättre på att med ekonomiska styrmedel eller på andra vis göra det tydligt för arbetsgivarna att genväg är snålväg och att det inte är någon bra idé. Det bör vara så att vi kan visa att man gör också ett lönsamt företag genom att ha en god arbetsmiljö och erbjuda det till sina medarbetare. Det ska bli en konkurrensfaktor och en rekryteringsfaktor också framöver. Nu håller vi på med en nationell arbetsmiljöstrategi som kommer att föreläggas riksdagen inför sommaruppehållet. Den syftar till att samla ihop den tillgängliga kunskapen och peka ut ett antal områden som vi menar att man måste fortsätta arbeta med för att man ska få detta på plats på ett tydligare sätt än hittills. Det handlar naturligtvis inte om gröna klistermärken. Det är ett exempel på hur man har försökt agera i Danmark. Det viktiga är inte klistermärkena och deras utformning, utan det handlar om att hitta det sätt på vilket vi åskådliggör att en god arbetsmiljö också är vinst för både företaget, den enskilda och samhällsekonomin.
Herr talman! Det råder ingen tvekan om att stressfaktorer och otrygghet i arbetslivet påverkar arbetsmiljöarbetet, inte minst det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är lätt att fokusera på dödsfall och svåra olyckor. De är jättetydliga, och det är sådant som egentligen bara inte får hända. Därför har vi socialdemokrater tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet ansett att vi måste höja ribban i de här frågorna. Vi har tagit fram ett förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv. Däri ligger också en nollvision. Men inte heller detta räcker. Vi vet att det också dör flera tusen personer varje år i olyckor och sjukdomar som på något sätt är arbetsrelaterade. Mycket av detta är gömt under mattan. Vi vet också att det inte rapporteras in därför att antalet skyddsombud med flera har blivit färre. Det påverkar också statistiken. Det är viktigt, herr talman, att vi är medvetna om det. Låt mig återgå till det svar som jag har fått på interpellationen. Sven Otto Littorin säger i ett stycke i svaret att inom Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete utförs fler inspektioner per inspektör än tidigare, vilket visar på en ökad effektivitet. Den borgerliga regeringen har ju sett till att antalet inspektörer har skurits ned med 30 procent. Det är nog rätt att varje inspektör kanske gör fler inspektioner än tidigare, men det är långt ifrån tillräckligt. Dessutom fick jag höra i dag när jag var bland annat i Hallsberg och pratade om de här frågorna att inspektionerna går väldigt fort och att man kan ifrågasätta kvaliteten. Det är klart; stressar man på här också därför att man vill ha ett bra resultat att peka på när det gäller antalet inspektioner som görs är det detta som är i fokus och inte kvaliteten i arbetsmiljöarbetet. I nästa stycke i svaret slår man sig för bröstet över en satsning på totalt 24 miljoner till Arbetsmiljöverket under 2010-2012 i ett pilotprojekt som ska genomföras i en försöksverksamhet. Man ska prova en kompletterande tillsynsmetod för att nå fler arbetsplatser. Jag förstår av tidigare inlägg från Sven Otto Littorin att det är de leende gubbarna, smileysarna, som åberopas. Men, Sven Otto Littorin, så länge det inte finns resurser att besöka alla arbetsplatser - vore det då inte bättre att se till att pengar används för att förbättra det svenska system som vi har? Jag tror att regeringen behöver tänka om i de frågorna för att kunna vidareutveckla skyddsombuden och det dagliga arbetet ute på arbetsplatserna. Därefter är det regelförenklingsarbetet som gäller. Vi har tidigare haft en diskussion här om Stoiber och den grupp som har jobbat med detta. Nu finns det också en rapport som är skriven av Laurent Vogel som är chef för ETUI:s avdelning för arbetsmiljöfrågor. Rapporten avslöjar regelförenklingens dolda agenda. Det är ganska tydligt att detta utgör ett rejält hot mot det värn som har byggts upp på arbetsmarknaden i syfte att trygga goda anställningsvillkor. Det här är någonting som man behöver se över, och det vill jag också fråga ministern om.
Herr talman! Tänk om det var så enkelt att det fanns ett rakt samband mellan Arbetsmiljöverkets anslag och utfallet i arbetsmiljö! Då hade vi kunnat ena oss om en optimal nivå - ett nirvana där inga olyckor förekommer. Men nu finns det inte något sådant rakt samband. Det finns inte något sådant samband över huvud taget. Det man kan konstatera är att antalet anmälda arbetsolyckor i Sverige har gått ned med ungefär en fjärdedel under mandatperioden - från nio anmälda arbetsolyckor per 1 000 förvärvsarbetande 2006 till sex och en halv eller något sådant per 1 000 förvärvsarbetande 2009. Det är en oerhört glädjande utveckling att vi ser att antalet anmälda arbetsolyckor i Sverige sjunker. Vi har också sett en svag men tydlig minskning av antalet inträffade dödsolyckor i arbetet. 2008 var det 68 och 2009 var det 40. Hittills i år är det 19. Under samma period förra året var det 24 och samma period året innan dess 31. Det är alltså en kraftig sänkning. Är man nöjd med det? Nej, som jag säger: Så länge det dör en person är det en person för mycket. Så länge det är en person som råkar ut för en arbetsplatsolycka är det naturligtvis en person för mycket. Slutligen ska jag snabbt kommentera Stoiberrapporten. Min utgångspunkt är att regelförenklingar inte behöver stå i konflikt med en bra och välfungerande mekanism när det gäller arbetsmiljöfrågor. Det ska vara lätt att göra rätt. Det måste ändå vara grunden. Men som jag sade tidigare är detta först och främst en rapport. Det finns inte någonting från kommissionen än så länge. Vi vet inte om det kommer något förslag i den här riktningen som bygger på Stoiberrapporten än så länge. Om det gör det är min utgångspunkt att vi inte ska ha den typ av regelförenklingar som försämrar arbetsmiljöarbetet. Det tycker jag inte är rimligt. Från min utgångspunkt handlar det snarare om att hitta den typ av arbete som underlättar för företagen att till exempel kunna upprätta arbetsmiljöplaner eller på annat sätt kunna bedriva en vettig arbetsmiljöverksamhet. Det ska vara lätt att göra rätt. Det måste vara utgångspunkten.
Herr talman! Det finns en anledning till att många inte rapporterar in. Statistik går att vända hur som helst. Men det är klart att det ligger någonting i att vi 2006 hade 1 146 utbildade skyddsombud. Två år senare, 2008, hade antalet sjunkit till 399. Det är en ganska drastisk del i detta, vilket också utskottets majoritet har påtalat i ett betänkande tidigare. Jag är orolig för utvecklingen i Europa - därav rubriken på interpellationen, nämligen Ekonomiska intressen och arbetsmiljön . Det råder ingen tvekan om att dokumentation och riskbedömningar i små och medelstora företag är en oerhört viktig del för utvecklingen. Det är ju Sven Otto Littorin som sitter i regeringen och handlägger de frågorna. Då skulle jag önska att man också med kraft jobbade med dem. När det sedan gäller handlingsplanen kommer den väl att läggas fram som en skrivelse till riksdagen, om jag har uppfattat det rätt, den 3 juni eller något sådant. Det är min evinnerliga förhoppning att den ska innehålla annat än skåpmat, att den innehåller förebyggande åtgärder för arbetsmiljöarbetet med en stark inriktning på utbildning på alla nivåer och att den innehåller en sammanhållande forskning. Och, herr talman, det ska inte vara någonting som inte innehåller förpliktelser, för förpliktelser inom arbetsmiljöområdet behöver vi och det förtjänar vi.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att arbetsmiljöns utveckling i Sverige under den här mandatperioden ändå har gått i rätt riktning. Det är färre arbetsplatsolyckor med frånvaro, det är färre dödsfall i arbetslivet än tidigare och den arbetsrelaterade ohälsan ser ut att vara bättre nu än de siffror ni lämnade efter er. Är jag nöjd med det? Självklart är jag inte det. Det finns så oerhört mycket mer att göra. Det som var utgångspunkten och är utgångspunkten för den nationella handlingsplanen är att försöka - det har vi diskuterat många gånger, men jag menar verkligen det - komplettera den kontrollerande, styrande, lagstiftande verksamheten, den som Arbetsmiljöverket fullgör med sina inspektioner, med sådana incitament och sådana styrmedel som gör att det blir en större drivkraft för de enskilda arbetsgivarna att faktiskt göra det som Sylvia Lindgren och jag vill, nämligen ta sitt arbetsgivaransvar och erbjuda sina medarbetare en god arbetsmiljö. Vi ska ha både piska och morot, om jag får kalla det för det. Piska på de dåliga arbetsgivarna, på dem som inte sköter sig, som begår arbetsmiljöbrott eller som gör fel. De ska naturligtvis veta om det. De ska få sin inspektion, få sin bot, sitt föreläggande eller vad det kan vara. Det är absolut så. Men det räcker inte, för den arbetsmiljöpolitiken har vi kört i 30 år och det har stadigt sett lite bättre ut och lite sämre ut, lite beroende på konjunkturen. Det räcker inte för att nå ett steg längre. Vi måste göra ännu lite till. Då är min grunduppfattning att vi måste jobba mer med moroten. Vi måste göra det lätt att göra rätt, se till att det finns sådana incitament som gör att man också omedelbart kan se i plånboken som arbetsgivare att det faktiskt lönar sig, att det är en bra idé att föregå med gott exempel. Det är en konkurrensfaktor. Det är på olika sätt en vettig företagsekonomisk idé. Då vinner både den enskilde, företaget och samhällsekonomin. Vi kan inte ha det som det har varit hittills att uppemot 50 miljarder per år, tre fyra procent av bnp, förloras genom dålig arbetsmiljö. Det har vi baske mig - nu sade jag det igen, förlåt, herr talman - inte råd med. Vi måste se till att varje person kan gå till jobbet och känna sig tillfredsställd med att gå dit utan risk för att må dåligt eller dö.